Fru talman! Anne Ludvigsson har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att de erfarenheter och kunskaper som finns inom hemslöjdsområdet ska kunna utvecklas och spela en aktiv roll i det framtida arbetet med de kulturella och kreativa näringarna. Vidare frågar Ludvigsson vilka initiativ jag kommer att ta för att följa upp de åtgärdsförslag rapporten Hemslöjden som näringsgren föreslår, åtgärder som bland annat kräver ekonomiska resurser för att kunna genomföras. Den 17 september i år presenterade jag och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth en gemensam handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna. Syftet med handlingsplanen är att skapa goda förutsättningar för entreprenörer och företagare inom detta breda fält där hemslöjden givetvis ingår tillsammans med många andra verksamheter. Vi har i handlingsplanen medvetet valt att inte peka ut särskilda branscher eller verksamheter. Däremot har vi i dialog med både kulturföreträdare och näringsliv fått en god bild av vad som är särskilt viktigt för företagare inom kulturella och kreativa områden. Företag inom hemslöjdens område kommer att passa in i det här sammanhanget. Åtgärderna i handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar möter i många avseenden behoven som finns hos hemslöjdens företag. Handlingsplanen går även i linje med flera av förslagen i rapporten Hemslöjden som näringsgren , vilka redovisades till Näringsdepartementet 2008.

Fru talman! Tack för svaret! Jag har full förståelse för om näringsministern har fokus på annat i dag. Jag välkomnar regeringens handlingsplan för tillväxt och kulturella och kreativa näringar. Sverige har under flera år tillsammans med EU arbetat för att visa på den kraft som finns inom kulturen för samhällsutveckling och tillväxt. Jag är helt övertygad om att kulturen kan medverka till att vi får ett mer kreativt näringsliv och fler företagare, inte minst småföretagare. Här har naturligtvis slöjd och hantverk sin givna plats, och därav min interpellation. Hemslöjden var en stor och betydande näringsgren redan för hundra år sedan då en stark kvinna, Lilli Zickerman, insåg detta och arbetade intensivt för att få till slöjden som näring. Nuteks och nuvarande Tillväxtverkets rapport Hemslöjden som näringsgren visar tydligt att det finns en stark tillväxtpotential inom hemslöjden, och de insatser som professionella slöjdare kan ge och skapa inom företagandet, och att hemslöjden är en del av den växande kulturella och kreativa näringen. Hemslöjden har alltid kännetecknats av entreprenörskap, och det är ett entreprenörskap som finns mycket på landsbygden. Det är också många kvinnor som jobbar med detta. Det finns i dagsläget många som har ett eget företag, men de har svårt att kunna försörja sig på det på heltid utan har ofta någonting annat vid sidan av. Det var stor förväntan på handlingsplanen, inte minst bland hemslöjdskonsulenterna som jobbar regionalt och lokalt och har uppdraget att jobba i ett näringsperspektiv. Därför blev hemslöjdens organisationer lite förvånade när de inte nämndes i handlingsplanen, och speciellt de som Tillväxtverket ska samverka med. I svaret säger ministern att man medvetet har valt att inte peka ut särskilda branscher eller verksamheter, och det kan jag förstå. Men Nämnden för hemslöjdsfrågor är ju en statlig myndighet med specialkunskaper på hemslöjdsområdet, och av de myndigheter som föreslås vara medaktörer är det ingen som har just den stora och breda kunskapen eller som bevakar hemslöjdsfrågorna. Jag vet, och är övertygad om att också näringsministern vet det, värdet av att få med hemslöjdens kunskaper i detta arbete. Men jag är inte säker på att alla andra vet det. Därför är det så viktigt att det omnämns och finns med. Min fråga är igen: Vilka initiativ kommer ministern att ta för att de myndigheter som har fått i uppdrag att genomföra handlingsplanen ska förstå att hemslöjden, hantverket, ska vara med i den här delen av arbetet, såväl nationellt som regionalt och lokalt?
Fru talman! Låt mig först tacka för att jag har fått interpellationen. Och tro det eller ej, men jag har ganska starka rötter i hemslöjdstraditionen på mödernet. Hemslöjden var i min hembygd en väldigt viktig och närvarande del på alla sätt. Jag har också jobbat med det senare i egenskap av vd för Hushållningssällskapet och lite annat sådant. Jag tycker verkligen att hemslöjden spelar en otroligt viktig roll. Det jag tycker är spännande med hemslöjden just nu är att man har moderniserat sitt uttryckssätt, med gamla råvaror i moderna produkter. Det är helt nödvändigt att ta historien med sig in i framtiden. Nämnden för hemslöjdsfrågor får ett bidrag om 25 miljoner kronor varje år, och av det går 23 miljoner till hemslöjdskonsulenterna. De bedriver verksamhet i varje län, och jag tycker att det är viktigt att se att man har en regional närvaro, då det finns en regional tradition i mycket av hemslöjden. Vi har höjt verksamhetsbidraget till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund med 1 miljon kronor. Det är ytterligare ett sätt att visa att vi tycker att det här är viktigt. Jag ser att man gör ett fantastiskt bra jobb. Totalt handlar handlingsplanen om 73 miljoner kronor. Vi har inte pekat ut någon bransch eller sektor, av det enkla skälet att vi så fort vi gör det kommer att få hur många interpellationer som helst om varför inte det och det är med. Jag tror att det är viktigt att se att denna handlingsplan handlar om en inriktning där vi ser de kulturella och kreativa näringarna. Givetvis hör hemslöjden dit. Givetvis har de myndigheter som finns uppräknade - vi har inte räknat upp alla där heller - ett ansvar att samarbeta med alla myndigheter och alla andra organ som är verksamma på detta område. Vi har inte velat peka ut någon av det enkla skälet att det då alltid är några som kommer och säger att de inte finns med. Vi tror att det inom detta område finns otroligt stora möjligheter att skapa nya jobb. Vi måste förbättra företagsklimatet rent generellt så att vi förbättrar lönsamheten i företagen. Men det finns väldigt mycket att göra genom rådgivning, genom utbildning, genom innovation och genom utveckling. Här tror jag att hemslöjden kommer att göra väl så bra insatser framöver som tidigare, och de får stöd i handlingsplanen.
Fru talman! Det pågår ett stort arbete inom hemslöjdsrörelsen, ett stort framtidsprojekt som heter Den framtida hemslöjden, och det är väldigt spännande och intressant. Det passar också väl in i den här handlingsplanen. Jag lyssnar och förstår att näringsministern har stor kunskap på detta område. Jag är övertygad om att hemslöjdsrörelsen kommer att bevaka att man får sin plats. Jag skulle vilja lyfta in kvalitet, mål och uppföljning i mina frågor. För mig är det viktigt att se kulturen och näringen som två separata delar. Kultur med kvalitet skapad av professionella kulturarbetare ger i samverkan med innovatörer och företagare en plusfaktor i samhället, och det är den som vi vill åt. Därför anser jag att det är viktigt att inte prata om kultur som näring utan prata om kultur och näring i samverkan, för båda har sina självklara, egna ben som man står på. Då kommer jag just in på kvalitetsaspekten: Hur tillförsäkras kvaliteten i handlingsplanen? Jag har inte läst hela sida för sida, men jag har inte sett att ordet kvalitet nämns någon gång. Om man ser kulturen som näring, vilket det finns en tendens att göra ute i regionerna därför att man är så mån om att det ska bli tillväxt, och inte tar till vara den stora kunskap som finns bland professionella kulturarbetare, de som är de verkliga experterna, tror inte jag att handlingsplanen kommer att utvecklas på ett sådant sätt som vi båda önskar. Det finns goda exempel på hur man har jobbat, både från Europa och från Sverige, och hur man kan få in konstnärer i företag för att företaget ska tänka på kultur och konst som en stor kraft och en konkurrensfördel. Det finns i Europa och Sverige organisationen Tillt. Jag tror att näringsministern känner till den organisationen. Konstfrämjandet i Sverige har också jobbat med ett projekt som heter Skissprojektet där konstnärer har gått in i företagen. Jag delar näringsministerns åsikt att det finns en stor kunskapsbrist inte minst bland företagen. Man har ännu inte sett den potential och utvecklingskraft som finns i ett samarbete med konstnärer eller designer. Min fråga till näringsministern är: Hur tillförsäkras att de kunskaperna kommer in i arbetet med handlingsplanen? Hur kommer man att följa upp arbetet som är på tre år? Finns det några avstämningsperioder för att se att det går i rätt riktning? Jag vet att Tillväxtverket har den kunskapen. Men jag är inte så övertygad om att Almi och övriga som nämns här har den kunskapen.
Fru talman! Hur har vi burit oss åt för att få ihop handlingsplanen? Vi började med att träffa de kulturella och kreativa näringarna. Vi har haft tre fyra möten där vi har suttit ned och pratat. Det är inte jag och Lena Adelsohn Liljeroth som har pratat utan framför allt aktörer på marknaden. Det har varit det mer traditionella näringslivet som har använt kreatörer, om man får kalla dem så. Men det är också kulturarbetare, kultursamordnare och olika organisationer med goda exempel från hela Sverige. Vi har gjort det för att vi har velat föra samtalet med dem innan vi gjorde planen. Det är grunden, och det har varit bra när det gäller detta. Kulturen har sin egen självklara roll i samhället. Vad vi har velat göra är att koppla ihop de kreativa näringarna och kulturen med näringspolitiken. Många som har de här förmågorna och kunskaperna har också möjlighet att tjäna pengar på det och försörja sig på det. Då måste vi underlätta för det. Det är hela tanken med handlingsplanen. Vi ser att det är många i det traditionella näringslivet som har behov av kreatörerna. Då måste det finnas mötesplatser. Det har vi väldigt tydligt pekat på. Vi ser att kvalitetsutveckling är ett krav. Det går inte att sälja saker och ting med dålig kvalitet i dag. Hemslöjden har förstått detta. Man ser att det som kunderna efterfrågar är modernisering och kvalitet. Det kommer att gälla på alla områden. Man måste hjälpa dem att komma ut på marknaden med sina produkter och hitta ställen där de kan sälja, och så vidare. Det är vad det handlar om. Uppföljning av detta sker på traditionellt sätt. Vi följer den här delen, ser vad som händer och försöker justera allteftersom. Jag hoppas verkligen att också den här debatten visar att hemslöjden är välkommen i detta arbete. Vi vill ha hemslöjden med. Den har väldigt djupa rötter i svenskt kulturarbete och finns starkt förankrad runt om i Sverige. Den är också en viktig kraft för att skapa nya jobb och ny tillväxt.
Fru talman! Näringsministern kom nu lite in på miljön och det uthålliga samhället. Klimatmötet i Köpenhamn är avslutat, och det finns mycket att säga om det. Det vi vet är att vi måste alla dra vårt strå till stacken för att minimera våra fotavtryck på miljön. Då måste vi alla både enskilda människor och företag ta vårt ansvar och jobba hårt för det långsiktigt hållbara samhället. Hemslöjden besitter unika kunskaper vad gäller just material och teknik som inte sätter det minsta negativa spår på miljön. Det måste naturligtvis spridas. Vi ser också ett ökat intresse för värden som slöjden har och också att människor vill ta ett större miljöansvar. Den delen är viktig att ta med när det gäller handlingsplanen. I rapporten som Tillväxtverket gav ut, Hemslöjden som näringsgren , hade man en rad åtgärdsförslag. För att få fart på arbetet föreslogs bland annat någon typ av näringskonsulent som kan jobba ute i regionerna. Kanske det kan finnas möjlighet att ha en sådan med de 73 miljonerna. Jag hoppas att rapportens åtgärdsförslag kommer att bakas in i detta. Kulturen ska rädda Europas tillväxt. Det var rubriken på en tidningsartikel förra året. Jag vet att näringsministern och kulturministern har jobbat för det under ordförandeskapsåret. Det förutsätter ökad kunskap hos myndigheter, näringslivet och småföretagare. Viktigast av allt är kanske en politik för kultur som självständig kraft i samhället, bättre utbildning och bättre forskning. Med det vill jag önska ministern en god jul, och detsamma vill jag önska till fru talmannen!
Fru talman! Det finns inte så mycket att tillägga i detta. Med de rötter jag har är det klart att jag har ett stort hjärta i hemslöjden. Det gör att jag ser väldigt väl vad hemslöjden och alla slöjdare gör. Jag är också en relativt stor kund på hemslöjden. Jag känner många gånger att det behövs en ökad kunskap hos konsumenterna om vad hemslöjd är. Det går inte att jämföra med det massproducerade. Vi har där en roll att spela att visa att hantverket tar lite längre tid, kräver mer kunskap och också är värt att betala för. Där har vi en utmaning när det gäller just hemslöjden. Jag vill avsluta med att säga: Välkommen in i arbetet med handlingsplanen. Det är alldeles självklart att jag förväntar mig att hemslöjdens olika organisationer och aktiva också är med och förverkligar handlingsplanen som vi nu har lagt fram. Den innehåller ändå 73 miljoner kronor.